Herr talman! Till Karl Erik Olsson vill jag säga att när det gäller bilförsäkring går skadan ändå väldigt lätt att hänföra till en viss försäkrad eller en viss grupp av försäkrade. Inom miljöområdet är det däremot mycket svårt att på samma sätt beräkna skadans storlek i relation till någon viss försäkrad. Hur skulle det t.ex. vara, om alla jordbrukare skulle ta en kemikalieförsäkring — skulle den ersätta fiskarnas förlust i sin yrkesutövning när fisken dör? Jag tror, som sagt, att det är mycket svårt att försäkringsvägen lösa dessa problem. Det måste vara enklare att stoppa miljöfarliga kemikalier redan vid försäljningen. Det bästa sättet att klara detta på är att vi hjälps åt att begränsa användningen av kemikalier i stället för att enbart gå ut och ersätta skadorna. Vi måste på detta område komma in med förebyggande verksamhet. I längden kan vi inte räkna med att bara sopa undan skadorna. Kemikalieinspektionen tycker jag ändå har fått ett nettotillskott. Det är möjligt att det långt ifrån gäller alla tjänster, men ett nettotillskott har den fått. Med anledning av vad både Karl Erik Olsson och Lars Ernestam har sagt måste jag betona, att jag med stor spänning väntar på centerns och folkpartiets budgetalternativ. Det måste ju komma miljontals nya kronor till miljövården från dessa partier. Jag skall med glädje se de förslag som kommer och också se på vilka andra områden man skall strypa verksamheten.

Herr talman! Jag vill göra några kommentarer med utgångspunkt i motionen Jo802, som jag har väckt. Gifterna i vår miljö oroar människorna, det vet vi alla. Den största oron har nog många känt när de på sin fritid ofrivilligt kommer i kontakt med giftspridningen. Det har gällt skogsbesprutning med flyg, där många helt ofrivilligt i samband med strövtåg eller bärplockning kommit att vistas på marker som utsatts för besprutning. Nu har vi genom lagstiftningen i de flesta fall kommit till rätta med just detta. Ett annat område där allmänheten kommer i kontakt med bekämpningsmedel är när grannen i villaträdgården sprutar eller när det sprutas på kommunal mark. På båda dessa områden kan det tyckas onödigt att gifter används. Stora kvantiteter kemiska bekämpningsmedel används i privata trädgårdar, parker och liknande. Giftmängden här har varit större än inom hela trädgårdsnäringen och skogsbruket. I varje fall gäller det den inköpta giftmängden; en del pytsar och burkar har väl blivit stående oanvända. Det har varit något märkligt, med hänsyn till att det har rått en samfälld övertygelse om att giftspridning i naturen skall begränsas så mycket som möjligt, att man privat har använt så stora mängder. Användningen här har inte kunnat motiveras utifrån företagets ekonomiska lönsamhetsaspekter. Herr talman! Till dels kanske detta kan bero på den raffinerade reklamen och annonseringen. Vi har ju väldigt strama bestämmelser när det gäller annonser för tobak och alkohol. Där vet vi hur människan fysiskt drabbas. Men när det gäller de här gifterna och kemikalierna känner vi inte till det, och då är det tydligen lätt att med skickligt utförda annonser locka. Några invändningar mot denna annonsering hör man knappast. Herr talman! Med tanke på att små barn ofta vistas på de här ytorna — i trädgårdar och på kommunala ytor, i parker och liknande — borde gifter inte användas vare sig i trädgårdar eller i allmänna parker och på lekytor. Från kristdemokratiska samhällspartiets sida har vi under många år krävt förbud mot kemiska bekämpningsmedel i privata trädgårdar, parker och liknande. Förbudet skall även omfatta kommunal mark som nyttjas av allmänheten. Som framgår av utskottets skrivning väckte vi en liknande motion förra året. Då fanns det en reservation till förmån för vår motion. Så är inte fallet i år, och det torde bero på att det hänt en hel del på det här området sedan motionen väcktes. Det framgår av att utskottet erfarit att ytterligare ett sextiotal ämnen kommer att klassificeras som bekämpningsmedel fr.o.m. den 1 juli 1988, vilket innebär att såväl tillståndsprövning som ökade krav på utbildning och hantering kommer att gälla för en betydligt större grupp kemikalier än för närvarande. Jag har också med tillfredsställelse noterat kemikalieinspektionens åtgärd att drastiskt reducera de ca 400 ämnen som tidigare kunnat användas i trädgårdar till ett fyrtiotal. Det måste tolkas som att motionskravet nu till ungefär 90 26 tillmötesgåtts. Jag hoppas att detta också utgör en signal till miljöoch hälsoskyddsnämnderna ute i kommunerna att införa motsvarande restriktioner när det gäller tillstånd eller, som vi vill, att meddela förbud mot användning av gifter och bekämpningsmedel på kommunal mark som nyttjas av allmänheten. Tyvärr används gifter till synes slentrianmässigt på flera områden än dem vi har tagit upp i vår motion. Nu senast kommer larm om att bekämpningsmedelsanvändningen på golfbanor förorsakar stora problem för omgivningen. Användningen av kemiska bekämpningsmedel på golfbanor har varit ett föga uppmärksammat, om över huvud taget uppmärksammat, miljöproblem. Men i takt med ökade insikter om riskerna med bekämpningsmedel och det ökade antalet golfbanor i landet växer problemen. Det torde därför finnas fog för att kemikalieinspektionen fortsätter sitt arbete med att eliminera gifterna i vår närmiljö.

Herr talman! Kadmium är farligt för allt levande. Det är den insikten som är bakgrunden till min motion Jo728. Jag yrkar i motionen att en högsta tillåtna gräns för kadmium i handelsgödsel skall fastställas och att apatit från bl.a. Bergslagen skall användas vid produktion av handelsgödsel, eftersom det medför en låg kadmiumhalt. I jordbruksutskottets betänkande nr 6 behandlas min motion liksom en med liknande innehåll av Nils Erik Wååg m.fl. Utskottsmajoriteten yrkar avslag på båda motionerna. Samtidigt måste jag konstatera att utskottet delar min oro för kadmiumproblemet. Utskottets ställningstagande grundas på naturvårdsverkets arbete för att begränsa kadmiumhalten bl.a. i våra åkerjordar. I naturvårdsverkets utmärkta skrift ”Miljöprogram för kadmium” kan följande fakta återfinnas: De direkta utsläppen av kadmium från fabriker i Sverige till luft och vatten är ca 9 ton per år. Det totala nedfallet över Sverige — huvudsakligen från utlandet — uppgår till ca 20 ton per år. Genom spridning av handelsgödsel tillförs åkermarken årligen ungefär 4 ton. Det är således en långt ifrån oväsentlig del av den totala tillförseln som sker genom användningen av handelsgödseln. Att gödsla åkermarken kommer alltid att vara nödvändigt, varför den korrekta åtgärden, enligt min mening, är att minska — och helst eliminera — halten av kadmium i handelsgödsel. Det är viktigt att gå den vägen, eftersom varje förekomst av kadmium är onödig och skadlig. Under den tidigare debatten här i kammaren har man diskuterat giftiga men nödvändiga eller värdefulla medel. När det gäller kadmium kan man konstatera att det är oerhört giftigt men saknar varje positiv betydelse för natur och människa. Ytterligare ett par förhållanden är angelägna att uppmärksamma beträffande kadmium, dels att den naturliga bortförseln är långt mindre än tillförseln, vilket innebär att kadmium ackumuleras i åkerjorden, dels att kadmiumhalten i en gröda ökar genom försurningen, särskilt om pH-värdet sjunker under 6. Kadmiumhalterna i svensk åkerjord har tidigare uppskattats öka med ca 196 per år. Den nuvarande ökningstakten bedöms till ca 0,4 96 per år. Ökningstakten har alltså minskat, men med hänsyn till kadmiumets farlighet är ökningstakten självfallet alldeles för hög. Kadmiumhalterna i åkerjorden har särskilt stor betydelse för människan, eftersom nästan hela vårt kadmiumintag kommer via maten. Av hela intaget finns tre fjärdedelar i vegetabilier — exempelvis bröd, rotfrukter och grönsaker. Man kan på goda grunder antaga att det kadmium som finns i djurfoder leder till en ökning av människans kadmiumintag också genom animaliska livsmedel. Även där har således kadmiumhalten i åkerjorden stor betydelse. För närvarande beräknar man att genomsnittssvensken får en daglig dos av kadmium på 15 miljondels gram. Det är en fjärdedel av vad Världshälsoorganisationen rekommenderar som daglig högsta dos. Kroppens förmåga att utsöndra kadmium är mycket liten, varför det sker en lagring i kroppen — främst i njurarna — under hela livstiden. Herr talman! Jag har velat ge kammaren denna bakgrund. Mot den är det väli och för sig inte svårt att vara överens om att vi på allt sätt måste motverka fortsatt spridning av tungmetallen kadmium. Som jag tidigare har sagt är utskottet väl medvetet om problemet. Det är därför svårförståeligt att utskottet utan närmare diskussion avvisar tanken på en högsta tillåtna gräns för kadmium i handelsgödsel. Enligt min uppfattning skulle ett sådant gränsvärde verksamt bidra till att minska människans intag av kadmium. På längre sikt betyder det väldigt mycket för folkhälsan. Jag nämnde tidigare naturvårdsverkets skrift om kadmium i miljön.

Detta är ett alldeles utmärkt program, som också synes vara mycket väl underbyggt. För att sätta mer kraft bakom programmet anser jag att ett gränsvärde — satt så lågt som det är praktiskt och tekniskt möjligt — skulle vara av utomordentligt stor betydelse. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till motion Jo728 vad det gäller både gränsvärde och användningen av apatit. Låt mig då något också beröra frågan om apatiten. Sådan finns bl.a. i Grängesberg i Bergslagen och i malmfälten. Den innehåller låga halter av kadmium. Handelsgödselproduktion med apatit som råvara skulle alltså automatiskt leda till en kraftig minskning av kadmiumtillförseln till de svenska åkrarna. Eftersom det genom tekniskt utvecklingsarbete är — eller torde bli — möjligt att reducera kadmiumhalten även i svensktillverkad handelsgödsel där importerad råfosfat används skulle ett lågt svenskt gränsvärde snabbt leda till att även importerad handelsgödsel anpassas till de skärpta svenska miljökraven. En viktig faktor är också att man genom försäljning av apatiten kan förbättra lönsamheten inom svensk gruvnäring. Enligt uppgift sker nu en viss export av apatit till Norsk Hydro i Norge. Genom den import av handelsgödsel som, enligt min mening, i alltför stor utsträckning sker från Norge kan man väl förmoda att de lägre kadmiumhalter som apatitanvändningen där skulle leda till också kommer Sverige till del. Men eftersom Supra har två handelsgödselfabriker i Sverige förefaller det mig som om importen av större mängder handelsgödsel är onödig. Utan att behöva bli beskylld för provinsialism — vare sig inom Sverige eller i Europa — anser jag att man med fog kan hävda att det är bra om större delen av landets behov av handelsgödsel kan produceras på hemmaplan och nära marknaden. Medför den svenska produktionen dessutom att vi får miljövänligare produkter är det ju så mycket bättre. Skulle den svenska produktionen ge utrymme för export så är det åtminstone angeläget ur miljösynpunkt — kadmium är ett större problem i Europa i övrigt än i Sverige. Herr talman! Utskottet har inte närmare motiverat sin inställning till svensk apatit som råvara vid handelsgödselproduktion utan yrkar avslag på motionerna. Jag vill gärna ytterligare understryka apatitens betydelse i detta sammanhang, sett både från miljösynpunkt och ur näringspolitiska aspekter. Jag yrkar avslutningsvis än en gång bifall till motion Jo728.
Herr talman! Jag delar Göran Magnussons uppfattning att vi skall sträva efter att minimera halten av kadmium -— eller helst ta bort allt kadmium — i handelsgödsel. Men intresset för metoden att använda den norrländska apatiten, som vi från början fann så tilltalande, har minskat sedan vi av naturvårdsverket fått veta att vi med denna metod ökar föroreningen med arsenik. Det bör ju inte vara så att vi ersätter ett giftigt ämne med ett annat. Helst vill man i stället försöka få fram ett handelsgödsel helt utan farliga gifter.

Jag anser alltså att vi i det läget inte bör övergå till andra råvaror, om vilkas innehåll av gifter vi vet alldeles för litet och av vilka vi i varje fall riskerar att få andra föroreningar. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan. Jag hoppas att jag därmed också medverkar till att man vid denna pilotanläggning arbetar effektivt för att få fram ett handelsgödsel fritt från kadmium.
Herr talman! Jag vill gärna understryka att det i sak inte råder någon oenighet om målet när det gäller frågan om kadmium i handelsgödsel. Det är väl snarast i fråga om vägarna att nå det målet som uppfattningarna skiljer sig. Jag vidhåller uppfattningen att ett lågt satt gränsvärde skulle ge de rätta signalerna till handelsgödselmarknaden. På det sättet skulle vi bidra till att man snabbare kan minimera eller eliminera kadmiumproblemet. Det är riktigt som Grethe Lundblad säger att den svenska apatiten innehåller en viss mängd arsenik. Nu tycks man emellertid vara av den uppfattningen att arsenik ur giftighetssynpunkt är ett mindre problem än vad kadmium är. Dessutom är det så att Supras anläggning, där man arbetar för att reducera halten av kadmium i råfosfaten och därmed i slutprodukten handelsgödsel, också kan användas för att reducera arsenikhalten i den svenska apatiten, om man nu skulle finna det angeläget. Det är säkerligen också så att man på grund av arsenikproblemet inte utan vidare kan använda apatiten. Men jag anser att det ur många synpunkter vore värdefullt om man på fullt allvar finge pröva frågan om användning av apatit från Bergslagen och malmfälten i den svenska handelsgödselproduktionen.

Herr talman! När min motion om miljömärkning av varor skrevs för snart ett år sedan var en sådan märkning någonting ganska okänt här i landet. Men under det år som gått har frågan blivit alltmer aktuell. För en tid sedan aviserade miljöoch energiminister Birgitta Dahl att ett miljömärkningssystem förbereds i Sverige. Med detta anser ett enigt utskott att syftet med motionen nu är tillgodosett. Men fp-ledamöterna i utskottet har velat understryka frågans vikt genom att avge ett särskilt yttrande. Jag vill i korthet påvisa vilket värdefullt hjälpmedel en sådan här märkning kan vara i strävandena att åstadkomma miljövänliga produkter. Det är viktigt att konsumenterna snabbare lär sig att välja produkter som skadar naturen så litet som möjligt. En del producenter försöker redan i dag med olika kemiska sammansättningar att skapa sådana produkter, men det är svårt för konsumenterna att skilja den ena kemiska beteckningen från den andra. Ett lätt igenkännligt märke — helst den internationella symbolen från United Nations Environment Programme, UNEP -— kan snabbare leda konsumenterna i dagens varuflöde mot mindre skadliga tvättmedel och batterier, mot oblekt papper, för att ta några exempel, och mot de mindre farliga bekämpningsmedel som Alf Svensson nyss talade om. Det är emellertid inte bara inom området kemiska produkter som miljömärkning kan vara till nytta vid köpbeslut. Vattenbesparande kranar, tystgående gräsklippare eller — som i Västtyskland — biljetter till tunnelbanan kan märkas och ge konsumenten en puff mot ett miljövänligare levnadssätt. Det är ju sist och slutligen vi konsumenter som genom vårt agerande direkt kan påverka miljön. De energisnålare maskiner som chefen för statens energiverk ser framför sig som ett led i framtidens energihushållning borde också vara lämpliga produkter för en sådan här märkning. Eftersom det finns åtminstone ett land, nämligen Västtyskland, där ett sådant här system fungerar bra sedan flera år, borde det inte vara svårt att skapa också ett svenskt system. Jag hoppas därför att vi nästa gång denna fråga kommer upp i riksdagen får säga ett klart ja till förslaget om detta nya steg i miljövårdsarbetet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Vid kemikalieinspektionens besök hos utskottet fick vi se prov på den märkning av farliga kemiska produkter som skall införas. Det är här frågan om en s.k. negativ märkning med åtta olika märken från dödskallemärket till ett utropstecken, allt i fallande skala. Jag tycker att detta är ett utmärkt sätt att tala om för konsumenterna hur de bör välja kemiska produkter. Jag hoppas att denna märkning när den introduceras kommer att åtföljas av en bred information till allmänheten. Även en positiv märkning är en sak som övervägs inom miljödepartementet.
Herr talman! Det är givetvis bra att man inför en negativ märkning med dödskallar till utropstecken i en fallande skala. Men jag tycker att det är bättre med en så positiv märkning som möjligt. Jag tror att det på ett bättre sätt stimulerar konsumenterna att välja de miljövänligare produkterna.

Herr talman! Jag har begärt ordet därför att kadmium, ett mycket giftigt ämne, i dag har varit uppe till debatt. Jag vill ge Göran Magnusson en eloge för den utmärkta information som han lämnade. Nu har gödseln angripits i stor utsträckning, men det finns betydligt farligare giftkällor. Organisationen Greenpeace har gjort en större undersökning — den första som över huvud taget har gjorts — av avloppsslam, och det har visat sig att denna gödsling har skrämmande effekter på odlingsmarken. Jag vill erinra om att LRF, lantbrukarnas fackliga organisation, för två år sedan införde ett stopp för slamgödsling. Detta gjorde man icke av rädsla för giftigheten i slammet utan för att använda det som påtryckning i de pågående prisförhandlingarna. Då gjordes en undersökning av jordar runt Stockholm, Göteborg och Malmö, och det visade sig att slamgödslade jordar innehöll 40 gånger mer kadmium än vanligt gödslad jord. De jordarna innehöll också 19 gånger mer kvicksilver än de jordar som var gödslade med det som felaktigt betecknas som konstgödning men som egentligen heter handelsgödsel — det är inte fråga om att göda någon gris utan om att gödsla jorden. Jag vill med denna upplysning säga till jordbruksutskottets ledamöter att de skall beakta vad gödsling med avloppsslam kan innebära. Det är alltså 40 gånger farligare att gödsla med det än att gödsla med handelsgödsel.

Fru talman! Riksdagen beslutade i december 1985 att skärpa kraven på avgasrening för personbilar. Bilavgaslagen och bilavgasförordningen, som trädde i kraft den 1 juli i år, innehåller de bestämmelser som behövs för att genomföra skärpningen av kraven på avgasrening. Vid riksdagsbehandlingen utgick jordbruksutskottet från att regeringen skulle meddela föreskrifter om rätt för bilägare att vid fel på avgassystemet lämna in sina bilar för reparation hos den märkesobundna sektorn. Jag vill nu informera riksdagen om hur regeringen handlagt denna fråga. Genom den nya bilavgaslagen läggs ett ökat ansvar på biltillverkarna beträffande fordons funktion och hållbarhet i fråga om utsläpp av luftförorenande ämnen. Enligt lagen gäller att varje tillverkare måste åta sig att utan kostnad för bilägarna avhjälpa sådana brister på avgasreningssystemet som visar sig vid den årliga kontrollbesiktningen och annan myndighetskontroll. En sådan utfästelse gentemot bilägarna är ett villkor för att en bilmodell skall få ett s.k. avgasgodkännande, vilket i sin tur är en förutsättning för att bilarna skall få tas i trafik. Med hänsyn till att det ofta är förenat med svårigheter att efter några års användning av en bil fastställa orsaken till uppkomna fel eller brister har det dock varit nödvändigt att begränsa åtagandet. I likhet med vad som gäller i USA har därför gränsen för ansvaret vad gäller personbilar satts till den tidpunkt då bilarna är fem år eller körts 80 000 km. Regeringen har i bilavgasförordningen meddelat närmare föreskrifter om tillverkarens åtagande. I propositionen angående bilavgaslagen framhöll jag att den närmare utformningen av utfästelsen borde ske i samråd mellan naturvårdsverket, konsumentverket samt företrädare för bilindustrin och andra som tillhandahåller bildelar och service. Jag underströk vidare i detta sammanhang angelägenheten av att största möjliga konkurrens råder på reservdelsoch servicemarknaderna. Vid avgasgodkännande och i andra sammanhang åligger det därför de berörda myndigheterna att bevaka och granska tillverkarnas anvisningar om service och reservdelar så att konkurrensbegränsningar kan förhindras. Bilägarna skall inte vara bundna till att anlita vissa verkstäder för t.ex. normal service och underhåll. Enligt bilavgaslagen finns det dock ingen skyldighet för tillverkaren att bekosta en garantireparation som utförts av någon annan än tillverkaren. Även jordbruksutskottet underströk i sitt av riksdagen godkända betänkande om bilavgaslagen vikten av att konkurrensen mellan märkesverkstäder och övriga verkstäder inte begränsas. Utskottet har därvid uttalat att också garantireparationer av avgasreningssystemet bör kunna utföras på en ”bilmärkesobunden” verkstad som då skulle få rätt till ersättning av tillverkaren för sådana reparationer. Under förutsättning att den ”obundna” verkstaden övertar garantiansvaret för återstoden av garantitiden resp. garantisträckan skulle enligt utskottets mening obundna verkstäder jämställas med av tillverkaren anvisad verkstad. En ytterligare förutsättning skall dessutom enligt utskottet vara att de reservdelar som används vid garantireparationen är likvärdiga med billeverantörens originaldelar. Utskottet har slutligen uttalat att det får ankomma på regeringen att närmare utforma de bestämmelser som erfordras. Av bilavgaslagen framgår klart att det åligger tillverkarna att avhjälpa fel och brister i avgasreningssystemet. I 12 § bilavgasförordningen sägs dock att tillverkaren i sitt åtagande inte får föreskriva att en bil måste repareras av en viss verkstad eller att reservdelar av ett visst fabrikat måste användas. Därmed finns det en rörelsefrihet som är nödvändig med hänsyn till både konsumentintresset och konkurrensintresset. Det bemyndigande som finns i 6 § bilavgaslagen ger däremot inte möjlighet att utfärda föreskrifter beträffande den bilmärkesobundna sektorns rätt att utföra garantireparationer. Under arbetet med den nya bilavgasförordningen har våren 1987 hållits flera överläggningar med företrädare för naturvårdsverket, konsumentverket, Bilindustriföreningen och den bilmärkesobundna sektorn. Vid dessa överläggningar har också berörts en frivillig överenskommelse beträffande de närmare villkoren för tillverkarnas särskilda åtagande. En sådan överenskommelse har den 19 oktober träffats mellan konsumentverket som företrädare för konsumentintressena och Bilindustriföreningen som företrädare för biltillverkarna. Överenskommelsen reglerar de förpliktelser som åvilar såväl biltillverkare som konsumenter med utgångspunkt i och inom ramen för de kriterier som uppställts i bilavgaslagstiftningen. Åtagandet kompletterar ägarens rättigheter enligt köpeavtalet. Det skall medfölja varje bil som levereras. Avtalet innebär bl.a. att tillverkaren skall låta avhjälpa felet på annan verkstad än den han normalt anvisar om det finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl är att tillverkaren inte kan avhjälpa felet inom sådan tid som enligt myndighets föreläggande gäller för bilägaren eller att avståndet mellan den av tillverkaren anvisade verkstaden och bilägarens bostad är mer än 50 kilometer. Det har däremot inte varit möjligt att på frivillig grund åstadkomma ett sådant åtagande med rätt för bilägaren att vända sig till den märkesobundna sektorn som jordbruksutskottet har uttalat sig om. Eftersom gällande lag inte heller ger möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter som jämställer den bilmärkesobundna verkstaden med tillverkarens verkstad, kan regeringen för närvarande inte vidta några ytterligare åtgärder.

Fru talman! Som vi bedömer det fäster jordbruksutskottet stor uppmärksamhet vid det förhållandet att fri konkurrens skall råda. Nu tackar vi för den redovisning som vi har fått, men miljöoch energiministern har alltså inte lyckats uppfylla de krav som jordbruksutskottet har ställt. Det är i och för sig oroande, eftersom jordbruksutskottet talar mycket starkt om att fri konkurrens skall råda på detta område. Jag har ett par kompletterande frågor till miljöministern. Såvitt jag förstår gäller detta såväl under övergångsperioden som nu när vi får obligatoriet 1989. Då blir min följdfråga: Kommer miljöministern att föreslå ändringar av lagen som möjliggör fri konkurrens, eftersom man inte med gällande lagstiftning kan komma längre?

Fru talman! I anslutning till beslutet om ny bilavgaslag uttalade sig jordbruksutskottet och även riksdagen för att man skulle vidta åtgärder mot det äldre bilbeståndet. Det är också intressant med tanke på tillverkarens ansvar. Detta har varit ett av hindren för att man skulle få någon ändring på denna punkt. Jag skulle vilja fråga miljöoch energiministern: Har ni haft detta uppe till diskussion, eller arbetar regeringen med denna fråga?

Fru talman! Det är tryggt att veta att regeringen inte har glömt bort riksdagsbeslutet om att vi skall ha åtgärder också mot det äldre beståndet. Men jag skulle vilja veta på vilket stadium det arbetet befinner sig och när vi kan förvänta oss ett förslag från regeringen på den här punkten.
Fru talman! Jag tror att miljöministern och jag är överens om slutsatsen att jordbruksutskottets ställningstagande inte fullt överensstämmer med lagförslaget från miljöministern. Jag accepterar att det är på det sättet och att de båda ståndpunkterna i den reala prövningen har visat sig stå emot varandra. Men min fråga till miljöministern var om miljöministern inte är beredd att föreslå en förändrad lagstiftning, så att vi kan få ett fullt och fritt konkurrensförhållande. Jag tror att det är mycket viktigt. Miljöministern säger visserligen att det inte skulle innebära några besparingar osv., men enligt min uppfattning är detta med fri konkurrens utomordentligt viktigt, och jag tycker att lagstiftningen bör ge de möjligheterna.

Fru talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Det här är ju en verksamhet av betydande omfattning, vilket också framgår av svaret. På fem år har antalet lägenheter för vilka det årligen har beviljats bostadsanpassningsbidrag ökat från 9 000 till 23 000. Mätt i pengar har ökningen varit från 85 milj.kr. 1981 87. Enligt min mening måste det vara en rättighet för de handikappade att få stöd till bostadsanpassningsåtgärder, oavsett kommuntillhörighet och oavsett om kommunen anser sig ha råd med bidrag. Villkoret för erhållande av bostadsanpassningsbidrag är att kommunen bidrar med 40 26. Enligt min och vpk:s uppfattning är det i och för sig felaktigt att man har infört detta villkor. Detta har vi också motionerat om. Och vi, liksom centern, reserverade oss när beslutet fattades. Men riksdagsmajoriteten har som sagt beslutat om en sådan finansieringsform, vilket vi accepterar. Och det borde enligt min mening även alla kommuner göra. Målet måste vara att så många människor som möjligt med handikapp av olika slag kan få förändra sitt nuvarande boende till ett bättre boende. I detta sammanhang är bostadsanpassningsbidraget ett mycket viktigt instrument. Bostadsministern säger i sitt svar att han självfallet kommer att noggrant följa utvecklingen. Men om utvecklingen blir den jag befarar med anledning av vad borgerliga företrädare i olika kommuner har låtit förstå, kommer man i vissa kommuner varken att budgetera pengar eller fatta beslut som gör det möjligt för personer med olika slags handikapp att erhålla bostadsanpassningsbidrag. Min fråga till bostadsministern blir därför: Är bostadsministern i så fall beredd att föreslå åtgärder i syfte att undanröja den orättvisa som detta innebär?

Fru talman! Detta är bra, bostadsministern. Men faktum är att det i flera fall från borgerliga företrädare har getts uttryck för att man tänker upphöra med bostadsanpassningsbidraget. Man hänvisar till att man inte anser sig ha råd att klara de 40 26 av kostnaderna som det senaste riksdagsbeslutet föreskriver. Detta är tragiskt, eftersom det sammanlagda behovet av bostäder för människor med handikapp, som ställer särskilda krav på bostaden, beräknas fram till år 2000 öka med 5 000-7 000 bostäder per år. Även om det bara skulle vara någon enskild kommun eller några kommuner som utnyttjar den möjlighet som trots allt finns att strunta i det här, är detta så allvarligt att jag förutsätter att regeringen omedelbart kommer att göra någonting åt det.

Fru talman! Den summa pengar som genom riksdagsbeslutet flyttas över från staten till kommunerna uppgår med nuvarande takt då det gäller utbetalning av bostadsanpassningsbidrag till omkring 30 milj.kr. per budgetår. Det har, som jag redan sagt, av en del borgerliga företrädare tagits till intäkt för att inte vilja ställa upp från kommunalt håll med de pengar som behövs. Jag har icke sagt att några kommuner har fattat beslut med den innebörden, men när jag såg och hörde dessa signaler tyckte jag att det var tillräckligt för att slå larm och för att ta upp frågan här i kammaren. Det vore allvarligt och mycket bekymmersamt om så bara någon eller några enstaka kommuner skulle handla på det här sättet mot kommuninvånare som behöver detta stöd. Det måste vara en rättighet för alla människor att få bo hemma i sin invanda miljö så länge som möjligt, oavsett var i landet man bor. En åtgärd som innebär att man beträffande de viktiga anpassningsåtgärderna lägger kostnaderna på kommunerna kan försvåra en sådan inriktning. Därför tycker jag att det är angeläget att ta upp frågan och varna för vad som kan hända.
Fru talman! Margareta Persson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att nedklottringen av Stockholms tunnelbana skall kunna stoppas. Alf Svensson har frågat mig om jag är beredd att ändra lagstiftningen så att de barn och ungdomar som ännu inte är straffmyndiga kan åläggas att återställa vad de vandaliserat genom klotter. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Låt mig först säga att jag är lika bekymrad som Margareta Persson och Alf Svensson över denna speciella form av vandalisering. Den orsakar samhället och allmänheten både kostnader och obehag. Klottret är ett ungdomsfenomen. Jag ser det därför som viktigt att i första hand föräldrar men även andra vuxna tar till vara alla möjligheter att påverka ungdomarna och på så sätt stoppa klottervågen. Den som klottrar gör sig skyldig till åverkan eller skadegörelse. Han eller hon kan därför enligt vanliga regler straffas och bli skyldig att betala skadestånd. Även när den som klottrar är under 15 år har polisen — efter en lagändring som gjordes för några år sedan — möjlighet att utreda brottet och omständigheterna kring detta. Det kan behövas t.ex. för att klara ut om det finns behov av insatser från socialtjänstens sida. När det gäller skyldigheten att betala skadestånd vill jag säga att det här inte finns någon absolut åldersgräns. Även den som är under 15 år kan således bli skadeståndsskyldig. Jag kan nämna att brottsförebyggande rådet nyligen har tillsatt en arbetsgrupp för att se efter om föräldrars och andra vårdnadshavares ansvar för barns brottsliga handlingar bör utvidgas. Justitiedepartementet har i dagarna lagt fram ett förslag som tar sikte på att förbättra möjligheterna att ta i beslag och förverka bl.a. föremål som används vid klotter. Det gäller t.ex. sprayfärger och tuschpennor. Enligt förslaget skall polisen alltså kunna ta hand om sådana föremål, om någon påträffas med dem och man kan misstänka att de skall användas för klotter. Polisen skall också kunna kroppsvisitera en person för att söka efter sådana föremål. Tanken med detta förslag är alltså att ge polisen utvidgade möjligheter att förebygga bl.a. klotter. Efter remissbehandlingen är det min avsikt att så snart som möjligt ta upp frågan om en proposition i ämnet.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Sedan jag ställde frågan har också statsrådet på ett förtjänstfullt sätt genom massmedia deklarerat sin uppfattning. Som stockholmare upplever jag dagligen den förstörelse som främst drabbat tunnelbanan. Det är ytterst demoraliserande att se hur allmän egendom systematiskt förstörs. Våra gemensamma ägodelar måste värnas. Det kan på sikt få konsekvenser för hela samhällsmoralen om det accepteras att det allmänt ägda får se ut hur som helst. Samtidigt är det ett underkännande av vårt samhälles ambition att ge alla 19 november 1987 barn och ungdomar ett meningsfullt liv, om samma ungdomar gång på gång utför denna förstörelse. Deras framtid sätts ju också på spel, om ingen hjälper dem till ett mer konstruktivt liv. Det undergräver också arbetsmoralen hos alla dem som i sitt yrke drabbas av den upprepade förstörelsen. Att gång på gång träffa på samma ungdomar i detta sammanhang kan knappast medföra att SL-personal, vakter och poliser upplever sitt jobb som meningsfullt. En ytterligare fara med en alltför passiv hållning från samhällsorganens sida är att det bland allmänheten kan växa fram krav på mycket hårda tag. Ropen om lag och ordning kan i värsta fall nå en sådan nivå att de i sig utgör en fara för det demokratiska samhället. Jag hoppas därför på ytterligare åtgärder från justitieministerns sida. Men jag tror också att socialtjänsten måste agera aktivare och att det kan finnas anledning att i det sammanhanget se över lagen om vård av unga.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Jag hörde i TV att Anna-Greta Leijon mår illa när hon ser klottret i tunnelbanan. Det är säkerligen också så att många av klottrarna far illa. De far illa för att de får växa upp utan normer, utan att någon sätter gränser och utan att något händer när de överträder de gränser som de tror finns, och när de traskat över och trampat ner dessa gränser tillräckligt ofta lever de i gränslöst land. Fru talman! Jag är övertygad om att många, både klottrare och andra vandaler, och också ungdomar som inte alls svinar ner, lider av den otrygghet och den vilsenhet det innebär att leva i gränslöst land. Klottret är rop på kontakt, en het önskan att någon skall bry sig om en, lyssna på en och ge en tid. Det märks väldigt väl, tycker jag, när radio och TV intervjuar dessa barn och ungdomar — som ju för övrigt inte klottrar enbart i tunnelbanevagnar utan även på husfasader och i skollokaler — att de saknar roder för sin tillvaro. Här ropas det efter normer och etik numera i alla hörn och vrår, att barn och ungdomar måste få lära sig vad som är rätt och sant, orätt och osant — men när regering och riksdag ställs inför något så elementärt och självklart som frågan vem som skall bestämma eller varifrån det skall bestämmas vad man skall undervisa om som rätt och sant, då svajar och virrar i regel både justitieministrar och parlamentariker. Undra på att barn och ungdomar klottrar och beter sig oacceptabelt! Den verklighet som råder fordrar självfallet att myndigheterna tar vandalerna i hampan. De måste få lära sig att göra rätt för sig. Det handlar förstås också om att skona allmänhetens kassa och hålla borta justitieministerns och alla andra medborgares illamående. Det är värdefulla upplysningar justitieministern ger, exempelvis om rätten att beslagta färgpennor och att även ungdomar och barn under 15 år kan bli skadeståndsskyldiga. Jag vill ändå fråga justitieministern: Finns det i dag juridiska möjligheter att låta 13-, 14 eller 15-åringen tvätta rent och snygga upp efter sig?

Fru talman! Jag instämmer i mycket av det som Margareta Persson och Alf Svensson sade. För väldigt många människor i Stockholmsområdet som åker tunnelbana och pendeltåg känns det som en förnedring att ständigt behöva mötas av klottret. Det är naturligtvis, precis som Alf Svensson säger, också på det sättet att många av de barn som håller på och klottrar far mycket illa. Vad som i grunden kanske skulle behövas och som kanske skulle göra mest nytta är att både föräldrar och andra vuxna visar litet mer civilkurage. De måste våga ta itu med detta och sätta gränser. Jag tror att barnen egentligen vill ha det så. Sedan skulle jag som ett direkt svar till Alf Svensson vilja säga att man med den lagstiftning som finns i dag inte har de möjligheter som Alf Svensson efterlyser. Det gäller då t.ex. möjligheten att barn som inte är straffmyndiga av polis eller dömande myndighet skulle kunna åläggas att tvätta rent eller att städa upp efter sig. Inom jusititedepartementet har det utarbetats en promemoria med förslag som innebär att en polisman får möjligheter att direkt på platsen säga åt den lagöverträdare som är mellan 15 och 18 år gammal att han eller hon skall vara med och återställa det som han eller hon har förstört. Promemorian har remissbehandlats och den har mött allmänt stöd. Någon av remissinstanserna har också tagit upp just den fråga som Alf Svensson reser. Därför diskuteras den saken i departementet. Jag är inte beredd att i dag ta ställning i frågan, eftersom jag inte har hunnit fundera tillräckligt mycket över konsekvenserna. Låt mig sedan bara säga en sak: Tyvärr är det så, att man när man skall städa upp ofta måste använda sig av mycket farliga ämnen. Barn får enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter inte handskas med sådana här ämnen. Det gör att man kanske måste fundera över andra sätt att få barnen att känna sitt ansvar när de har vållat skadegörelse.
Fru talman! Jag ber att få tacka jusititeministern för dessa ytterligare synpunkter. Jag förstår mycket väl att det kan vara svårt att låta barn ge sig på arbetsuppgifter som det behövs ett rejält kunnande för att klara av. Men jag tror att det är angeläget att barnen/ungdomarna i varje fall får vara med och se hur pass krävande och arbetsamma uppgifter de har — i det här fallet personalen på SL — som måste ta itu med rengöringsarbetet. Jag tror att det skulle vara en väldigt nyttig läxa för dessa barn och ungdomar, om de fick vara med och se hur — vågar jag påstå — helt hopplösa arbetsuppgifter SL-personalen har. Man lämnar ju ifrån sig rena vagnar på morgonen, vilka sedan kommer tillbaka nedklottrade på kvällen. Sedan är det också mycket viktigt att föräldrarna blir underkunniga om vad som sker. Jag undrar, fru talman, om så är fallet i dag. Olika generationer lever ju tyvärr väldigt skilda från varandra. Jag undrar om sociala myndigheter, skolmyndigheter, SL osv. verkligen lyckas informera föräldrarna.

Herr talman! Håkan Strömberg har framställt en interpellation om näringsföretagens sociala ansvar, Anders Andersson har framställt en interpellation om ASSI:s sågverk i Skinnskatteberg och Paul Lestander har framställt en interpellation om ASSI:s avveckling av sågverksrörelsen, m.m. Beroende på utlandsresa kommer interpellationerna att besvaras den 30 november.
Fru talman! Per-Ola Eriksson har framställt en interpellation om åtgärder för att främja småföretagandet, och Erik Holmkvist har framställt en interpellation om sysselsättningen i Norrbotten. Interpellationerna kommer att besvaras den 30 november på grund av min nyligen avslutade utlandsresa.
Fru talman! Bertil Danielsson har frågat mig vad jag avser att göra för att förhindra att varslen vid Kalmar Verkstad leder till uppsägning. Det s.k. Kockumspaketet innebar bl.a. att 200 milj.kr. ställdes till SJ:s förfogande för att under en sexårsperiod finansiera asbestsanering och ombyggnad av personvagnar. Hade SJ inte fått dessa medel, var avsikten att personvagnarna skulle byggas om i SJ:s egna verkstäder under en längre period. Kalmar Verkstad fick i samband med Kockumspaketet en beställning av 40 sittvagnar för att ersätta de vagnar som togs ur trafik för att renoveras på Kockums. Kalmar Verkstads nuvarande beläggningsproblem är således inte en följd av Kockumspaketet. Vad gäller den långsiktiga överlevnaden för företaget ankommer det på företaget att i nära samarbete med sina kunder, t.ex. SJ, finna lämpliga lösningar. Någon möjlighet för mig att gripa in i förhandlingarna mellan företagsledning och fackliga organisationer om personalinskräkningar finns inte.

Fru talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min fråga. Jag är dock inte nöjd med svarets innehåll. Bakgrunden till min fråga är att Kalmar Verkstad, KVAB, nyligen har varslat om uppsägning av 60 man. Orsaken är inte att företaget är på obestånd eller att det är illa skött, utan det är regeringens beslut i det s.k. Kockumspaketet att förlägga reparationer av järnvägsvagnar till Malmö. Det rör sig om 1,6 miljoner arbetstimmar, eller 1 000 årsarbetskrafter. Något egentligt behov av att etablera ytterligare järnvägsvagnsverkstäder fanns och finns inte, då nuvarande kapacitet gott räcker till. När nu regeringen genom sin s.k. paketpolitik för över sysselsättning från en region till en annan innebär detta att arbetslösheten flyttas runt i landet. Ännu allvarligare är att hela KVAB:s existens är i fara. Detta framgick klart av ett uttalande som Procordias VD Sören Gyll nyligen gjorde, där han varnade för just denna utveckling. Detta är särskilt tragiskt, eftersom orderböckerna för KVAB är fyllda — det gäller snabbtågen — men att detta får effekt först fr.o.m. 1990. Fram till dess riskerar inte bara de 60 varslade sina jobb utan betydligt fler, ja, kanske hela KVAB med över 400 anställda. Staten har ett ägaransvar för KVAB, och ansvaret är regeringens. Nu Prot. 1987/88:27 medger inte industriministern att regeringen har något ansvar, men jag vill 19 november 1987 ändå fråga: Om 1 000 årsarbetskrafter förs över till Malmö, med samma jobb som kan göras i Kalmar, inser då inte industriministern att detta påverkar arbetet i Kalmar? Det framgår klart av uttalanden från såväl företagsledning som Procordias chef att det är Kockumspaketet som har haft effekt.
Fru talman! Som jag markerade i mitt frågesvar är beläggningsproblemen för Kalmar Verkstad inte en direkt följd av de åtgärder som regering och riksdag har beslutat om för att lösa sysselsättningsproblemen i Malmö. Jag avvisar Bertil Danielssons felaktiga påstående i det sammanhanget. Situationen för Kalmar Verkstad inger naturligtvis oro, och regeringen följer också mycket noga utvecklingen inom bolaget. Låt mig tillägga följande. I en marknadsekonomi måste varje företag självt skaffa fram nya order som kan säkra sysselsättningen. I andra sammanhang pläderar Bertil Danielsson och hans parti för att marknadsekonomins lagar icke skall störas och en fri konkurrens mellan olika företag icke försvåras. Jag vill dessutom tillägga att SJ är Kalmar Verkstads största kund KVAB skall bl.a. leverera snabbtåg till SJ. Det borde finnas ett intresse hos SJ att tillsammans med Kalmar Verkstad finna lösningar som säkrar bolagets långsiktiga överlevnad. Jag utgår från att Kalmar Verkstad och SJ arbetar med den målsättningen för ögonen.
Fru talman! Industriministern hävdar att vi från moderat sida alltid talar om marknadsekonomins lagar. Ja visst, men i detta fall är det inte fråga om marknadsekonomins lagar, när regeringen med sin paketpolitik direkt slår undan benen på existerande företag. Därmed har man slagit undan förutsättningarna för att företagen på marknaden skall kunna arbeta på lika villkor.
Regionalpolitiska rådet har i sin nuvarande form arbetat sedan början av 1986. Ett fåtal sammanträden har hållits, utan att något konkret har uträttats. Som folkpartiets representant i regionalpolitiska rådet hade jag förväntat mig ett mer aktivt arbete för att stimulera utsatta regioner i olika åtgärdsprogram.
Jag vill fråga industriministern: Har chefen för KVAB, Harry Eriksson, och VD:n för Procordia, Sören Gyll, fel när de påstår att Kockumspaketet haft en sådan påverkan att hela KVAB:s existens riskeras?
Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av det regionalpolitiska rådets låga aktivitet?
Känner de inte till hur företagen fungerar och vad det är för situation som nu har uppstått?
Fru talman! Gudrun Norberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av det regionalpolitiska rådets låga aktivitet. För något år sedan knöts representanter för riksdagspartierna till det regionalpolitiska rådet. Rådet har vid sina sammanträden behandlat en rad viktiga regionalpolitiska frågor. Det har gällt fakta och orsaker vad gäller den 15 Jag delar inte Gudrun Norbergs uppfattning om att rådet haft en låg aktivitet. Min avsikt var att fortsätta att ta upp ett antal viktiga frågor om regionalpolitikens framtida inriktning till behandling i rådet. I samband med behandlingen av årets budgetproposition i våras hemställde emellertid riksdagen att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté för att göra en översyn av hela regionalpolitiken. Regeringen har tidigare i dag beslutat om att tillsätta en sådan kommitté. Kommittén har fått omfattande direktiv och skall bl.a. analysera drivkrafterna bakom den regionala utvecklingen, lämna förslag på efter vilka grunder och till vilka regioner de regionalpolitiska insatserna bör inriktas, bedöma och lämna förslag om vilka infrastrukturåtgärder som behöver göras för att åstadkomma attraktiva miljöer för människor och företag samt vilka medel som behövs för detta. Kommittén skall också lämna förslag om vilka myndigheter och andra organ som skall ansvara för genomförandet av regionalpolitiken samt lämna förslag om hur reglerna för administration av det regionalpolitiska stödet skall kunna förenklas. Kommittén skall redovisa sina förslag före den 15 maj 1989. I kommittén finns, utöver riksdagspartierna, i stort sett samma myndigheter och organisationer företrädda som i regionalpolitiska rådet. De frågor som kommittén nu skall börja arbeta med är desamma som jag hade för avsikt att efter hand ta upp i det regionalpolitiska rådet. Men det är enligt min mening inte ändamålsenligt att behandla denna typ av frågor i två organ med så likartad sammansättning. Jag anser det också vara angeläget att kommittén kan arbeta förutsättningslöst med de uppgifter som anges i direktiven. Det är, med hänsyn till vad jag här har redovisat, naturligt att kommittén under en tid fullgör väsentliga delar av regionalpolitiska rådets funktion. Jag avser därför inte att sammankalla regionalpolitiska rådet under den tid som den regionalpolitiska kommittén skall arbeta.

Fru talman! Jag tackar industriministern för svaret. Folkpartiet har i flera år krävt att regionalpolitiken skall bli föremål för ett intensivt specialarbete i ett brett sammansatt arbetsforum. Förra året gav industriministern med sig och lovade att bredda och blåsa liv i regionalpolitiska rådet. Då jag fick folkpartiets plats där var jag mycket förväntansfull och trodde att det skulle bli ett konstruktivt och intressant arbete, där åtgärder av olika slag skulle presenteras och debatteras för att fortast möjligt komma krisdrabbade bygder, som t.ex. Bergslagen, till hjälp. Men, ack vad jag bedrog mig! Rådet har nu haft fyra sammanträden. Dessa har handlat om vissa forskningsresultat angående befolkningsutveckling, flyttningsstruktur och planeringstalens roll. Ett sammanträde användes helt till att presentera två propositioner. 30 personer från hela Sverige kallas samman för att i två timmar lyssna på en föredragning som alla lika bra hade kunnat läsa hemma. = Prot. 1987/88:27 Jag tycker att det är snudd på skandal att industriministern inte gjort minsta — 19 november 1987 lilla försök att lägga fram ett program i rådet, där han sitter ordförande. Inte. a ett enda regionalpolitiskt förslag har framlagts. Jag förstår nu av industriministerns svar att arbetet i regionalpolitiska rådet är avslutat. Om aktiviteten i den nya parlamentariska kommittén blir lika låg som den har varit i regionalpolitiska rådet, kommer säkerligen ingenting konkret ut ur denna kommitté heller.
Fru talman! De regionalpolitiska satsningarna har aldrig varit så stora i vårt land som de är nu. Jag var också förväntansfull när det regionalpolitiska rådets sammansättning vidgades. Under de flesta sammanträdena har diskussionen varit mycket aktiv och livlig. Tyvärr måste jag säga att Gudrun Norberg kanske inte har tillhört de aktivaste, och det beklagar jag eftersom jag lärt känna henne som en förnuftig person. Men Gudrun Norberg kan väl ändå inte begära att jag skall skriva hennes anföranden och inlägg i det regionalpolitiska rådet. Jag har utgått från att hennes parti och hon själv har funderingar kring regionalpolitiken, som hon i så fall har missat möjligheten att framföra i det regionalpolitiska rådet. Jag har gjort mycket noggranna anteckningar från de möten som jag har lett och där jag fått del av de synpunkter och förslag som har framförts. Nu har, fru talman, riksdagspartierna nominerat ledamöter till den regionalpolitiska utredningen, och folkpartiet har inte nominerat Gudrun Norberg utan en annan person. Jag kan förstå om hon bekänner en viss besvikelse över detta, men det skall hon väl inte lasta industriministern för.
Fru talman! Industriministern behöver inte alls skriva mina anföranden. Jag tror att jag klarar av att göra det själv. Jag vill påstå att aktiviteten i regionalpolitiska rådet har varit låg från samtliga ledamöters sida. Om man i två timmar sitter och lyssnar på en föredragning om näringslivspropositionen och forskningspropositionen är det knappast ett sammanträde där ledamöterna är särskilt aktiva. Jag tycker faktiskt att det är industriministerns uppgift som ansvarig för näringspolitiken och som ordförande i regionalpolitiska rådet att lägga fram ett åtgärdsprogram för regionalpolitiken, som vi kan diskutera och debattera, men inte ett enda förslag har framlagts. Sker inte detta — vilket det nu alltså inte kommer att göra — är väl min slutsats riktig att det inte var ämnat att regionalpolitiska rådet skulle ha någon uppgift.
Fru talman! Nu tar väl ändå Gudrun Norberg i! Det är få frågor som har diskuterats så mycket i riksdagen som regionalpolitiken. Jag har stått här nästan varje vecka och svarat på interpellationer och frågor, vi har haft långa diskussioner, inte minst till följd av de många regionalpolitiska förslag som regeringen har lagt på riksdagens bord. Jag vill hävda att regionalpolitiken 17 inte under någon tidigare regeringsperiod varit föremål för så många satsningar som under den nuvarande regeringsperioden. Jag tycker att vi har haft bra diskussioner vid flera sammanträden i det regionalpolitiska rådet. Gudrun Norberg skall inte underskatta de övriga rådsmedlemmarnas insatser och diskussioner. Jag upprepar igen att jag inte kan lastas för att Gudrun Norberg inte har varit tillräckligt aktiv i det regionalpolitiska rådet.
Fru talman! Jag skulle vilja att industriministern berättar vilka förslag han har lagt fram i regionalpolitiska rådet som vi har haft tillfälle att diskutera mer än de båda propositioner jag har nämnt. Vilka direkta förslag har han lagt fram i regionalpolitiska rådet? Jag tror snarare att det är på det sättet att regeringen inte är villig att låta regionalpolitiska rådet komma i för nära kontakt med de planer som finns inom regeringskansliet. Det kan jag ha en viss förståelse för, men bara en viss förståelse, för det finns en gräns. Skall regionalpolitiska rådet och den nya kommittén ha någon uppgift måste de allt komma i kontakt med dessa frågor och planer.
Fru talman! Gudrun Norberg tycks ha missuppfattat detta totalt. Regeringen kallar inte in det regionalpolitiska rådet därför att regeringen ständigt skall framföra förslag till rådet, utan rådet inkallas för att rådets ledamöter skall komma med råd, förslag och synpunkter på hur regionalpolitiken bör bedrivas. Regeringen arbetar fram förslag som läggs i riksdagen, och här diskuterar vi dessa. Jag beklagar avsaknaden av aktivitet från Gudrun Norberg i det regionalpolitiska rådet. Jag har inga klagomål på övriga ledamöter i rådet utan tycker att de har varit aktiva och gjort inlägg. I den mån Gudrun Norberg tror att hon skulle befrias från att framföra synpunkter och förslag i det regionalpolitiska rådet har hon totalt missuppfattat hela situationen.

Fru talman! Bengt Harding Olson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att på ett effektivt sätt täcka det informationsbehov som följer av den nya arvsoch gåvoskattelagstiftningen. Det förslag om ändringar i arvsoch gåvoskattelagstiftningen som regeringen den 9 november lämnade till riksdagen innebär en anpassning av denna lagstiftning till den nya familjelagstiftning som riksdagen fattade beslut om i våras. De ändringar som föreslås innebär fördelar för enskilda. Jag anser att det är väsentligt att hålla detta i minnet när Bengt Harding Olson ifrågasätter om det är förenligt med grundläggande rättssäkerhetskrav att beslutet om de nya skattereglerna kommer att fattas kort tid före ikraftträdandet. Enligt min uppfattning kräver de föreslagna förändringarna av beskattningsreglerna bara i få fall några särskilda dispositioner utöver dem som föranleds av familjerättsreformen. Som framgick av justitieministerns svar på Bengt Harding Olsons fråga om uppskov med familjerättsreformen har en omfattande informationsoch utbildningsverksamhet om innehållet i den nya familjerätten förekommit. Denna verksamhet kommer att fortsätta och intensifieras inför årsskiftet. Det behov av särskild information om de nya reglerna om arysoch gåvoskatt som finns bör enligt min mening tillgodoses genom att en särskild informationsbroschyr tas fram och genom andra insatser, t.ex. annonsering. Sådana insatser förbereds i finansdepartementet och kommer att genomföras så snart riksdagens beslut föreligger.

Fru talman! Jag får tacka finansministern så mycket för svaret. Jag noterar kort att det var helt otillfredsställande. Det är ett rättssäkerhetsproblem att sent komma med nya lagar. Beträffande arvsoch gåvoskattelagstiftningen är det ett särskilt stort rättssäkerhetsproblem. Finansministern har lyckats störa hela familjerättsreformen. Det finns en generell risk för rättsförluster, särskilt i vissa testamentsfall, och det kommer att bli rättsförluster. Det är objektivt sett klart fel att, som finansministern gör i svaret, säga att det inte kan uppkomma några nackdelar för de enskilda. Det gör det, och det kommer inte att gälla ett fåtal fall utan tusentals fall. Jag hävdar inte att min uppfattning är mer värd än finansministerns, men mina ord är hämtade från lagrådet. Det är väl ändå rimligt att finansministern presenterar något förslag om hur man skall förebygga dessa rättsförluster. Beträffande informationsinsatserna vill jag säga att det är nödvändigt att de görs så att människor hinner anpassa sig till en ny lagstiftning. Det är ett rimligt krav. I det här fallet har fristen varit så kort att det omöjliggör en nödvändig insats, såvida man inte skall satsa på julafton och nyårsafton. De planer som anges i svaret är helt oklara och otillräckliga. Jag undrar: Tycker verkligen finansministern själv att de fyller lagrådets krav på effektiva informationsåtgärder? Slutligen: Kommer grundläggande rättssäkerhetskrav att tillgodoses inom skatterätten, åtminstone i fortsättningen?
Fru talman! Det vore intressant att få höra Bengt Harding Olson ange några konkreta exempel på rättsförluster som kan inträffa till följd av de förändringar som föreslås i beskattningen av arv och gåva.
Fru talman! Jag tänkte inte att jag skulle behöva läsa högt ur lagrådets yttrande — det trodde jag faktiskt att finansministern hade studerat. Det trodde jag av det enkla skälet att det lagförslag som lades fram av finansministern för lagrådet var utomordentligt dåligt och även totalt kvaddades av lagrådet. Det framgår alldeles tydligt bara man läser litet grand i lagrådets yttrande —t.o.m. jag har förstått det — att risken för rättsförlust gäller vissa speciella, vanligt förekommande testamentsfall. Jag är beredd att här efteråt ta tid i anspråk för att förklara detta för finansministern.
Fru talman! Men om rättsförlusten är så uppenbar och tydligen vanligt förekommande, kan inte Bengt Harding Olson då försöka läsa ur minnet?
Fru talman! Det handlar om den typ av testamente som kallas för inbördes testamente. I den typen av testamente var det tänkt att mannen exempelvis skulle säga att hustrun skall få all egendom när han dör, med undantag för barnens laglott. Det var så långt som mannen kunde gå för att säkra hustruns ekonomiska skydd i en dödsfallssituation. I fortsättningen, fr.o.m. den 1 januari, kan han också säkra det ekonomiska skyddet, men nu upp till 100 20. Tidigare kunde han bara göra detta till 75 96. De 25 procenten, finansministern, kan vara betydelsefulla för en efterlevande hustru. Var det tillräckligt konkret nu?
Fru talman! Felet är att det handlar inte ett dugg om beskattningen av arvet i fråga. Det handlar om den familjerättsliga förändring som görs, dock inte beskattningen. Fru talman! Jag vet inte vad det är för dokument som Bengt Harding Olson har studerat, men inte kan det vara lagrådets remiss över mitt förslag i alla fall.
Fru talman! Men, herr finansminister, det är precis vad det är. Det påverkar uppenbarligen skattläggningen, eftersom ju mera egendom som kan överföras till efterlevande make — och det måste vara en god tanke — desto lägre blir skatten, med hänsyn tagen till de grundavdrag som är angivna i propositionen.

Fru talman! Anne Wibble har frågat mig när jag avser att lägga fram förslag om fullt genomförd särbeskattning av kvinnor resp. män. Jag håller med Anne Wibble om att flera skäl talar för en övergång till särbeskattning också i fråga om förmögenhet. Samtidigt har jag uppfattningen att det på flera andra punkter finns anledning att ompröva utformningen av den gällande förmögenhetsskattelagstiftningen. Jag tänker då bl.a. på frågor som skattens bas, nivån på skatteuttaget, värderingsreglerna och behovet av särskilda lättnadsregler. Vidare kan utformningen av förmögenhetsbeskattningen inte ses isolerad från de frågor som behandlas i översynen av inkomstbeskattningen. Mot den bakgrunden anser jag att frågan om särbeskattning av förmögenhet inte bör avgöras innan vi funnit en lämplig helhetslösning för den framtida förmögenhetsbeskattningen.

Fru talman! Jag får tacka finansministern för svaret. Jag tycker det är tråkigt att finansministern inte har läst riksdagens beslut litet mera noggrant.

I propositionen finns inget förslag om slopad sambeskattning. Nu säger finansministern — liksom socialdemokraterna tidigare har gjort — att ”flera skäl talar för en övergång till särbeskattning också i fråga om förmögenhet”. Det är bra. Men samtidigt säger han att det inte kan ske förrän översynen av inkomstbeskattningen har skett. Det tycker jag är dåligt. Det finns inget som helst skäl till att man inte skulle kunna införa särbeskattningens princip även på förmögenhetsbeskattningens område i särskild ordning. Man behöver inte alls vänta på att avgöra frågor som skattens bas, nivån på skatteuttaget, värderingsreglerna eller behovet av särskilda lättnadsregler, utan jag ser svaret närmast som ett nytt försök att skjuta på avgörandet i den här frågan. Detta är en viktig principfråga just beträffande jämställdheten mellan kvinnor och män. Jag tolkar finansministerns svar så att inget är att vänta från socialdemokratin på ytterligare några år.
Fru talman! Jo då, jag känner väl till att vi har lagt fram förslag om förändringar av familjerätten. Jag fick för en stund sedan bannor av en partivän till Anne Wibble för just den åtgärden. Däremot delar jag inte alls uppfattningen att det går att övergå till särbeskattning på förmögenhetsområdet utan att åtminstone grubbla igenom hur detta kan fungera med hänsyn till nuvarande skatteskalor, sättet att värdera förmögenhet, osv. Det är min sak att bedöma vilka olika samband som existerar i skattelagstiftningen. Jag kan dela Anne Wibbles uppfattning att det vore önskvärt med särbeskattning även på förmögenhetsområdet, men jag har faktiskt ansvar också för att vi, om vi gör en sådan reform, inte skapar andra problem inom förmögenhetsskattelagstiftningen. Vi har inlett en översyn av denna fråga i departementet, men jag anser att vi bör driva den översynen parallellt med det arbete som pågår i inkomstskatteutredningen, så att vi kan hålla någorlunda samma takt när vi genomför de olika reformerna. Såvitt jag kan bedöma, borde vi därför, om vi når positiva resultat här, kunna genomföra förändringar av förmögenhetsbeskattningen samtidigt som vi genomför förändringar av inkomstbeskattningen.
Fru talman! Jag tycker att finansministern kunde gå litet raskare fram. Han har ju, som han säger, ett helt departement för att se över olika frågor om skattesatser och annat. Det finns, som jag förstår det, inte något sakligt skäl till att just denna fråga skulle vara svårare att lösa än många andra, om den verkliga viljan funnes. Det är det jag beklagar, att det förefaller inte finnas något riktigt intresse hos finansministern att lösa frågan om den sambeskattning som fortfarande finns kvar. Man har ju löst frågan om sambeskattningen av inkomster från kapital, och jag tycker då att det är mycket ologiskt att ha kvar sambeskattningen av själva kapitalet. Jag tolkar läget så att om finansministern verkligen ville, skulle han kunna lägga fram ett konkret förslag utan att avvakta andra utredningsresultat.
Fru talman! Anne Wibble råkade påminna åhörarna om att vi har avskaffat sambeskattningen av kapitalinkomster. Vem lade fram det förslaget, Anne Wibble? Var det den gentemot särbeskattning så högst fientligt inställde Kjell-Olof Feldt? Ja, det var det faktiskt. Ni hade sex år på er i regeringsställning att åstadkomma det. Ni klarade det inte. Vi har gjort det. I och för sig får man ju i politiken påstå allting om sina motståndare — det tillhör spelets regler. Men tillvita mig icke några fördomar vad gäller jämställdhet mellan könen, Anne Wibble! Om jag vill ta litet tid på mig i den här frågan, är det inte av det skälet att jag vill bibehålla någon diskriminering av någotdera av könen. Det har inte med den här saken att göra alls. Kan vi vara överens om det?
Fru talman! Jag skall gärna ge finansministern en eloge för att han har avskaffat sambeskattningen av inkomster av kapital. Vad jag däremot tycker är konstigt är att han inte tar steget fullt ut och också avskaffar sambeskattningen av innehavet, själva kapitalet. Som jag ser det, är detta en viktig princip, och det gläder mig att höra att finansministern är anhängare av jämställdhet mellan kvinnor och män.

å Fru talman! Lennart Pettersson har frågat mig om regeringen är ense med ESR ENYECEOrSER GV > 5 8 8 BELINg valutaregleringen riksbankschefen om att man skall gå vidare på kapitalliberaliseringsområdet med sikte på en fullständig avveckling av valutaregleringen. Då frågan om regeringens inställning till valutaregleringen även innehåller ett implicit påstående om riksbanksledningens inställning vill jag klargöra följande. Regeringen och riksbanken har i olika sammanhang uttalat att en fortsatt liberalisering av den svenska valutaregleringen skall ske. Från båda håll har emellertid också klargjorts att de delar av valutaregleringen som är av central betydelse för en framgångsrik penningoch valutapolitik bör bibehållas. Hit hör huvudsakligen olika former av räntebärande placeringar, eftersom de är särskilt känsliga för förväntningar om ränteoch växelkursutvecklingen. Någon oenighet mellan regeringen och riksbanken råder sålunda inte i denna fråga.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

Men det verkar som om man på många håll har fått den uppfattningen att riksbankschefen syftar till ett mer eller mindre fullständigt uppgivande av valutaregleringen och att det bara är en fråga om tid innan detta också inträffar. Vissa gränser har dock i alla fall dragits upp av finansutskottet och riksdagen. Enligt min uppfattning bör dessa också ligga fast i fortsättningen. Det gäller bl.a. regleringen av kortfristiga kapitalrörelser över gränserna, vilket finansministern också pekade på i sitt svar. När det gäller frisläppandet av köp av utländska aktier — som riksbanken i och för sig har mandat att genomföra — kan man fråga sig hur långt det är klokt av riksbanken att gå. En fullständig frihet på detta område innebär exempelvis att den svenska omsättningsskatten på aktier måste slopas. Den inbringar för närvarande 3 miljarder kronor per år till statskassan. Att ha kvar valutaregleringen på vissa områden är alltså inte detsamma som att ha kvar en reglering av ren klåfingrighet och för dess egen skull. Det gäller att värna om ett visst mått av oberoende i den ekonomiska politiken i en alltmer internationaliserad värld. Det gäller också att i rimlig utsträckning ha kvar ett instrument som hjälper oss att föra en mera rättvis fördelningspolitik i Sverige än man gör på andra håll i Västeuropa. Att släppa kapitalet helt fritt minskar helt klart våra möjligheter på detta område. Fru talman! Jag är naturligtvis medveten om att vi kan komma in i hårda förhandlingar med EG i denna fråga. Vi kanske också tvingas att ge upp våra ambitioner. Det finns ingen anledning att gå händelserna i förväg.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att föreslå regler så att föräldrar till ”deltidsbarn” inte diskrimineras i förhållande till dem som har sina barn på dagis under heltid. De nya statsbidragsregler som gäller fr.o.m. den 1 januari 1988 innebär bl.a. att bidrag med 445 000 kr. lämnas för varje femtontal barn som är inskrivna i daghem. Daghemmet skall vara öppet minst 8 timmar per dag. Ingenting hindrar att såväls.k. heltidsbarn som deltidsbarn skrivs in på daghemmet. Deltidsbarn diskrimineras således inte genom de nya statsbidragsbestämmelserna. Jag vill tillägga att det i daghemmet måste finnas barn som är inskrivna på heltid. Kommunen eller det alternativa daghemmet kan således inte erhålla statsbidrag för daghemsverksamhet om man på förmiddagen tar emot en deltidsgrupp och på eftermiddagen en annan deltidsgrupp. I sådana fall utgår i stället det statsbidrag som är avsett för deltidsgrupper.

Fru talman! Det är positivt att statsrådet säger att man även framöver kommer att tillåta både heltidsoch deltidsbarn. Problemet är bara att de nya bestämmelserna har skapat en stor osäkerhet i många kommuner, eftersom man inte vet vad tillämpningsbestämmelserna innebär. Hur stor skall proportionen vara mellan dem som är på dagis på heltid resp. på halvtid? Med tanke på att denna fråga har aktualiserats här i kammaren har man i Skåne gjort intervjuer på ett antal socialförvaltningar. Tjänstemännen har då sagt att de tills vidare ligger lågt vad gäller deltidsbarnen, eftersom de inte vet vilka regler som gäller. Min fråga till statsrådet är nu: Hur många procent av barnen på ett daghem skall framöver vara heltidsbarn, och kommer det att finnas en föreskrift om detta? En sådan skulle vara värdefull. I detta sammanhang drabbas ju inte bara kommunernas planering — det får vi väl acceptera — utan framför allt föräldrarna. I Malmö finns en privat förskola, där man tidigare haft 24 barn på deltid. Nu tvingas man på denna förskola helt ändra sin verksamhet, och man har där i desperation beslutat att man skall ha bara tolv barn på heltid. Man känner stor osäkerhet om hur de nya bestämmelserna skall tillämpas. Min fråga till statsrådet, som jag verkligen hoppas att han skall svara på, är alltså: Hur skall proportionen vara framöver på daghemmen mellan de barn som vistas där på heltid resp. de som vistas där på halvtid?
Fru talman! Ett av de problem som vi har velat angripa med det nya statsbidraget är att det verkar i den riktningen att heltidsbarnen fått en mycket dominerande plats på daghemmen. Där finns genomsnittligt 81 26 heltidsbarn och 19 96 deltidsbarn. I en rad kommuner har det gått så långt att man helt enkelt inte tagit emot deltidsbarn. Ett av syftena med det nya statsbidragssystemet är att öppna daghemmen för deltidsbarn. Det nya systemet har alltså en inriktning rakt motsatt den som Sten Andersson i Jag vill mycket ogärna fastställa en viss andel heltidsbarn. Innan vi införde 19 november 1987 det nya systemet hade vi en 2/3-regel, som förorsakade mycket av diskussio= = vY.oodboron förvmne ner och — låg mig säga det — också manipulationer, som syftade till utverkande av bästa möjliga statsbidrag. Om vi utgår ifrån föräldrarnas verkliga behov av barnomsorg, finner vi att en mycket stor grupp av föräldrar efterfrågar barnomsorg på heltid. I dag förvärvsarbetar ju 82—84 90 av småbarnsmammorna, och kanske mer än hälften av dem har heltidsarbete. I praktiken föreligger alltså otvetydigt ett stort behov av heltidsplatser. Detta bör leda till att daghemmen baserar sin verksamhet på de faktiskt föreliggande behoven och är fria att dimensionera antalet heltidsoch deltidsplatser efter föreliggande behov. En utgångspunkt för statsbidragssystemet har dock, för undvikande av manipulationer med detta, varit att daghemmen också skall ta emot heltidsbarn, alltså både heltidsbarn och deltidsbarn.

Fru talman! Huruvida vissa kommuner tidigare har manipulerat bestämmelserna bör bli en fråga mellan de kommunerna och statsrådet. Det behöver vi inte diskutera här i kammaren. Låt mig ställa en konkret fråga. Kommer det i det nya systemet att accepteras att man på ett daghem som i dag har 24 deltidsplatser inrättar 2 heltidsplatser och låter de resterande 20 vara deltidsplatser?
Fru talman! Problemet med det exempel som Sten Andersson i Malmö nämner ligger egentligen längre tillbaka i tiden. I det fall som har beskrivits i tidningsartiklar och som det också hänvisas till i frågan har man ju fört samman två deltidsgrupper till ett daghem. Man har då fått statsbidrag för barn som är på daghem på deltid i stället för att utnyttja det statsbidrag som egentligen var avsatt för deltidsgrupper. Problemet ligger således längre tillbaka i tiden. Det viktiga nu är att alla daghem utformar sammansättningen när det gäller barnen efter de behov som föräldrarna har. Vi har då ställt upp ett servicekriterium som innebär att daghemmen även skall ta emot barn på heltid just för att undvika att man utnyttjar statsbidrag till daghem för verksamhet som egentligen innebär att det är fråga om deltidsgrupper. För deltidsgrupperna finns det nämligen möjlighet att utnyttja ett särskilt statsbidrag.

Fru talman! Jag har i alla fall nått en viss framgång i denna debatt då statsrådet säger att man nu skall ta hänsyn till föräldrarnas önskemål. Vi är inte vana vid dessa tongångar från statsrådet och hans kolleger. Jag skall ta upp ett annat exempel. Det finns säkert daghem där man har haft 20 barn på halvtid, och vi kan då glömma exemplet från Malmö. Nu framöver kommer man att ändra på detta så att man får två barn på heltid och 16 på deltid. Om det finns sådana exempel på daghem, och det finns det 25 säkert i många kommuner runt om i Sverige, kommer de då att kunna fungera inom det nya systemet, och kommer de att få behålla ersättningarna från staten? Det är inte bara jag som ställer denna fråga i dag. Det är tydligen många planerare runt om i kommunerna som tycker att det är mycket olyckligt att de tillämpningsbestämmelser som egentligen skall träda i kraft den 1 januari 1988 ännu är okända.
Fru talman! Propositionen är ganska klar när det gäller inriktningen av daghemsverksamheten — daghemmen skall kunna ta emot barn på både heloch deltid. Förordningen som kom ut tidigt i höstas, i augusti, ger ytterligare upplysning om detta. Jag kan hålla med om att socialstyrelsens anvisningar borde ha kommit ut, och jag tror att de är på väg ut just nu. I sak är läget sådant att ett daghem får en stor klumpsumma per 15 barn. I gengäld ställer samhället vissa krav på service på daghemmen. Det ena kravet är att daghemmen skall vara öppna åtta timmar per dag. Det andra kravet är att daghemmen skall ta emot barn på både heloch deltid. Jag vill försöka undvika att byråkratisera detta genom att nämna antalet barn. Ta det i stället som en öppenhet för att ta emot barn efter den behovssituation som faktiskt föreligger när det gäller det enskilda fallet och den kö som finns till barnomsorgen. Men det skall finnas möjligheter för barn att vara på daghemmen antingen på heleller deltid.
Fru talman! Även jag kan drabbas av ett anfall av välvilja. Jag noterar nu att det i stort sett ankommer på kommunerna själva att planera sammansättningen av daghemmen. Skulle det visa sig att man på något daghem fick för få barn på heltid och en procentuellt sett för stor andel med barn på deltid, kommer inte denna proposition och de nya bestämmelserna att vara något hinder i vägen. Jag tror faktiskt att många tjänstemän runt om i Sverige som sysslar med dessa frågor känner sig lättade. Skulle det sedan visa sig att det som statsrådet har sagt här i dag inte stämmer med verkligheten återkommer jag.

Fru talman! Anne Wibble har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att begränsa den ytterligare tid som förflyter innan chefen för statens prisoch kartellnämnd lämnar nämnden. Låt mig först konstatera att de uppgifter av hemlig natur som en person i ledande ställning eller i övrigt på grund av anställning eller uppdrag hos en myndighet fått kännedom om är skyddade i den utsträckning som föreskrivs enligt sekretesslagen . Enligt 8 kap. 6 § i den lagen och 2 § Sekretessen innebär förbud för personen i fråga mot att skriftligen eller muntligen eller på annat sätt röja en skyddad uppgift. Enligt 1 kap. 4§ sekretesslagen får en sådan uppgift ”inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet i vilken sekretess gäller”. Av 1 kap. 6 § samma lag framgår att sekretesskyddet består även sedan vederbörande har lämnat verksamheten. Detta kant.ex. gälla vid pensionsavgång eller vid övergång till annan allmän eller enskild tjänst. Brott mot lagens bestämmelser kan beivras med stöd av 20 kap. 3 § brottsbalken. Anne Wibble kritiserar i sin fråga det förhållandet att generaldirektören för SPK kvarstår i tjänsten även efter det att han beslutat övergå till annan verksamhet. Det kan inte uteslutas att kontakterna mellan SPK och enskilda företag i känsliga ekonomiska frågor kan påverkas negativt av att generaldirektören avser att övergå till den verksamhet som det nu är fråga om. Detta skulle kunna hindra SPK från att bedriva en effektiv prisoch konkurrensövervakning. Jag har emellertid ansett det angeläget att generaldirektören haft möjlighet att slutföra vissa uppgifter, bl.a. med anledning av en nyligen avslutad översyn av nämndens organisation. Generaldirektören har för egen del förklarat att han önskar bli entledigad från sin befattning så snart som möjligt. Regeringen har mot denna bakgrund beslutat entlediga generaldirektören vid utgången av november månad.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag vet att Lars Hillbom själv har ansett tidpunkten för arbetsbytet en aning olycklig. Det är bra att skiftet sker med utgången av november i stället för januari. Frågan har litet större relevans än vad den kan synas ha. Statsrådets svar ger uttryck för en viss känsla för det. Det handlar nämligen i sin förlängning om förtroendet mellan företag och myndigheter. Det pågår, som alla vet, ett ständigt och ganska omfattande informationsutbyte mellan enskilda företag eller grupper av företag och olika myndigheter, kanske i särskilt hög grad med SPK. Generaldirektörens ställning är då ganska känslig. Speciellt mycket information har varit aktuell i samband med arbetet med livsmedelsutredningen. Det måste finnas ett starkt förtroende för att den information som hanteras hanteras på rätt sätt. Särskilt mycket information är för närvarande aktuell på SPK, i samband med avvecklingen av prisstoppet. Då måste SPK enligt regeringens direktiv försöka få s.k. frivilliga utfästelser från företagen. I verkligheten handlar det om utfästelser från grupper av företag, branschföreningar och liknande. Det kan inom parentes konstateras att bestämmelserna fungerar närmast som en uppmaning till företagen att avstå från konkurrens och i stället bilda kartell. I diskussionen om att få fram dessa utfästelser i den allmänna verksamheten på SPK måste med nödvändighet generaldirektören samla på sig en mängd informationer om olika känsliga ekonomiska förhållanden på företa gen. Många av dessa företag är konkurrenter till KF, dit generaldirektören skall flytta, och andra kan vilja bli leverantörer. Jag tycker att det är alldeles självklart och naturligt att dessa företag har givit uttryck för oro för en situation som kan uppstå när man vet att generaldirektören skall skifta arbete. Det gläder mig att statsrådet Johansson åtminstone delvis tycker detsamma.

Fru talman! Kenth Skårvik har ställt en interpellation om flyktingbarnens situation, Görel Thurdin en interpellation om ökad information om mänskliga frioch rättigheter samt Alf Svensson en interpellation om de svenska ambassadernas roll vid prövningen av flyktingärenden. Svaren på dessa interpellationer kommer av skilda tidsskäl att lämnas först den 14 december.

Fru talman! Maria Leissner har frågat mig om vad jag avser att göra för att förhindra att familjer splittras på grund av utvisningsbeslut. En självklar utgångspunkt vid tillämpningen av utlänningslagstiftningen är att familjer inte skall splittras. Maria Leissner utgår i sin frågeställning från att svensk flyktingpolitik skall vara generös. Detta ger mig anledning till påpekandet att de som bedöms vara flyktingar inte utvisas. När det gäller utvisning på grund av brott skall domstolen vid övervägandet om utvisning bl.a. ta hänsyn till utlänningens levnadsoch familjeförhållanden. Vid grova brott kan denna prövning resultera i att beslut om utvisning meddelas trots att den dömde har barn i Sverige. I dessa fall anser jag att möjligheter till utvisning måste finnas kvar. I ärenden angående tillstånd att vistas i Sverige kan den av Maria Leissner aktualiserade frågan komma upp när föräldrarna till ett barn inte längre lever tillsammans. I dessa ärenden gäller som huvudregel att mannen/fadern får stanna i Sverige även om förhållandet till barnets moder upphört. I vissa fall kan mannen ändå vägras tillstånd att vistas här. Det sker exempelvis när mannen visat sig inte vilja ha någon kontakt med barnet, när han inte utnyttjar sin umgängesrätt eller om han vid utnyttjandet av umgängesrätten grovt missköter denna. Jag finner inte anledning att ändra denna praxis.

Prot. 1987/88:27 Fru talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret. Jag noterar 19 november 1987 utgångspunkten att utlänningslagstiftningens syfte är att familjer inte skall ä md sid a jeg Om åtgärder för att försplittras. Men det är inte alltid lätt att vara utländsk pappa. Jag skulle vilja hindra att familjer berätta om två fall där fäder har blivit berövade sina barn genom beslut av ; Det ena gäller en 23-årig jugoslav som har varit gift med en svenska. Deras barn är nu ett och ett halvt år. I och med skilsmässan berövades pappan sitt uppehållstillstånd. I motiveringen till beslutet står det att han ”har som skäl för att få stanna i Sverige anfört att han har anknytning hit genom maka och barn som bor här”. Därefter sägs att hans ”anknytning hit är inte tillräcklig för att han skall få stanna här”. Inga skäl i övrigt är redovisade. Regeringen har sedan avslagit överklagandet. En annan utvisad pappa med utländskt medborgarskap och svenskt barn försökte efter utvisningen från sitt hemland utverka besöksvisum för att delta i domstolsförhandlingarna om umgängesrätt. Han fick avslag. Domstolen gav honom sedan inte umgängesrätt, med motiveringen att han inte kunde komma hit. Han ansökte därefter om besöksvisum för att hälsa på barnet, men blev nekad detta med motiveringen att han inte hade någon umgängesrätt. Så avskaffas en pappa. Dessa två barns rätt till sina fäder har upphävts genom administrativa beslut, sanktionerade av den svenska regeringen. Fallen talar egentligen för sig själva, men jag skulle framför allt vilja ta upp just barnens rätt.

Fru talman! Maria Leissner försöker att diskutera ett enskilt fall. Självfallet är Maria Leissner medveten om att jag inte har möjlighet att här diskutera de enskilda fallen. Av mitt svar framgår den generella bedömningen, att fadern skall ha möjlighet att vistas i landet på grund av anknytning till barnen. Jag har angivit vissa undantagsfall när utvisning ändå kan ske. Jag kan inte bedöma om dessa undantagsfall är tillämpliga beträffande de enskilda ärenden som Maria Leissner här tar upp, och jag har inte heller någon anledning att försöka göra en sådan bedömning. Ärenden som gäller besöksvisering avgörs som bekant av invandrarverket. Det förefaller mig egendomligt om någon skulle ha vägrats besöksvisering för att delta i domstolsförhandling. Men inte heller i detta fall kan jag gå in på vad som möjligen kan ha förevarit och vilka skäl som kan ha funnits till att någon har förvägrats en sådan visering.
Fru talman! Jag har inte frågat hur man har bedömt ett enskilt fall, utan jag har ställt en principiell fråga. Jag frågade invandrarministern enligt vilka lagregler eller under vilka omständigheter som det enligt svensk lagstiftning är möjligt att hindra barn från att träffa sina fäder. I svaret säger invandrarministern att detta kan ske. Det finns en gummiparagraf som gör det möjligt för invandrarverket att bedöma om mannen inte vill ha någon kontakt med barnen. Jag tror att det är just detta som har missbrukats i det här fallet. Jag tar Georg Anderssons uttalande till intäkt för att han kommer att se till att denna paragraf antingen avskaffas eller att den fortsättningsvis inte missbrukas.

Fru talman! Ylva Annerstedt har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att få till stånd doseringsrekommendationer som bättre överenstämmer med patienternas vikt och ålder. Detta är en fråga som diskuteras inom socialstyrelsens läkemedelsavdelning och som är aktuell för varje nytt läkemedel. Hur patienterna påverkas av ett läkemedel har främst med ärftlighet att göra. Patienternas ålder kan dock ha en viss betydelse. Vid behandling av patienter görs ofta en individuell doseringsrekommendation. Socialstyrelsen följer biverkningsrapporteringen noga. Det är mycket ovanligt att en biverkning beror på angiven dosering. Skulle detta inträffa går socialstyrelsen genast in och gör en efterkontroll. Jag har inte för avsikt att vidta åtgärder i denna fråga.

Fru talman! Först ett tack till socialministern för svaret, som jag dock tycker var väldigt negativt med tanke på att det faktiskt finns allvar bakom denna fråga. Bakgrunden är ju den mängd feldoseringar och andra negativa konsekvenser som faktiskt blir resultatet när utgångspunkten för dosering av medicin är en 25-årig man på 70 kg och doseringen sedan i många fall inte alls stämmer med patientens vikt och ålder. Som jag skriver i min fråga är det framför allt äldre kvinnor som drabbas. Kvinnorna lever längre än männnen, och på äldre dagar ordineras de kanske en mängd mediciner. Många av dessa mediciner får naturligtvis orimliga biverkningar när de ges till en patient som väger 45—50 kg i stället för 70 kg. En effekt av överdoseringen kan vara att patienten blir omtöcknad, inte orkar någonting alls och blir liggande där, medicinförgiftad. En annan effekt som inte heller är så ovanlig är att barnen som kommer på besök tycker att mamma är slö och omtöcknad och därför uppmanar henne att inte ta denna starka medicin, eftersom hon blir trött och orkeslös. Det tycker ju mamma också, varför hon slutar att ta medicinen och blir pigg och vaken. Men vad som då händer är ju att patienten också får klara sig utan den läkande effekt som medicinen var avsedd att ha. Det här kan man mycket väl undvika genom att socialstyrelsen får i uppdrag att initiera test som skall ge läkarna doseringsrekommendationer som inte bara grundas på en minoritet i samhället, nämligen 25-åriga män som väger 70 kg. å Varför anser inte socialministern att de missförhållanden som jag har redovisat är tillräckligt allvarliga för att man skall vidta åtgärder?
Fru talman! Jag tycker inte att jag har givit ett negativt svar. Mitt svar visar att socialstyrelsens läkemedelsavdelning följer vad som händer på det här området. Jag anger också i svaret att det inte är åldern som är avgörande utan att man ofta utfärdar en individuell doseringsrekommendation. Socialstyrelsens läkemedelsavdelning framhåller — även jag tycker att det ligger mycket i det — att det är en etisk fråga om man skall testa medicin på äldre människor. Jag anser att mitt svar uttrycker just allvaret, nämligen att socialstyrelsen griper in i de här frågorna, om det är nödvändigt.
Fru talman! Socialministerns andra inlägg var betydligt mer positivt. Det är alldeles uppenbart att kunskaperna på t.ex. lungvårdsklinikerna ute i landet inte är tillräckliga när det gäller effekterna på äldre människor av vissa mediciner i nu rekommenderade doseringar. Det gäller så viktiga mediciner som hjärtmedicin, insulin och lugnande medel. Den mest framstående auktoriteten på området, Anna Bexell i Lund, har visat att problemen när det gäller doseringen för äldre människor är mycket allvarliga och att man borde ta initiativ som bättre uppmärksammar dessa problem. Om det är det som socialstyrelsen också ägnat sig åt, då är tydligen ändå en viss uppmärksamhet riktad på frågan. Jag menar att det då är ett informationsproblem, som kanske också socialministern borde ta tag i.

Fru talman! Ulla Orring har frågat invandrarminister Georg Andersson om han avser att vidta åtgärder i fråga om invandrarkvinnors rätt till kvinnliga tolkar vid läkarbesök. Arbetet inom regeringskansliet är så organiserat att det ankommer på mig att svara på fråga som gäller hälsooch sjukvård. Jag anser, liksom Ulla Orring, att det är viktigt att invandrarkvinnor får hjälp med tolkning vid läkarbesök och att det är bra om det finns kvinnliga tolkar särskilt vid gynekologbesök. Den allmänna sjukvårdsersättningen till sjukvårdshuvudmännen beräknas till 10 669 milj.kr. för år 1988. Det är huvudmännens sak att tillse att alla invånare har tillgång till en god hälsooch sjukvård och att därvid göra en avvägning av hur resurserna skall användas. När det gäller påståendet att invandrarna inte skulle ha kunskap om möjligheten att få tolkhjälp vill jag meddela följande. Redan vid de mottagningsförläggningar som statens invandrarverk har hand om får flyktingarna en första hälsoundersäkning i Sverige, och då anlitas tolkar. Dessutom var sjukvården bland de första instanserna där tolkar engagerades redan för ett tjugotal år sedan. I många fall finns tolkförmedlingsavtal med den kommunala tolkförmedlingen. I Norden gäller nu den nordiska språkkonventionen, som är en rekommendation till myndigheterna — både de statliga, kommunala och landstingskommunala — att skaffa tolkar när de har att göra med nordbor som inte klarar sig på landets språk. Självfallet har invandringen av nya grupper från mera avlägsna delar av världen inneburit en efterfrågan på tolkar på språk som är sällsynta i Sverige. Jag är övertygad om att hälsooch sjukvården är mycket medveten om att också de nya språkgruppernas tolkproblem behöver lösas. Tillgången på kvinnliga tolkar på de nya språken är emellertid ett problem. Som exempel kan nämnas att inom den iranska gruppen ca 95 96 av tolkarna är män. Jag delar Ulla Orrings uppfattning att det är angeläget att tolkservice kan ges våra invandrare inom sjukvården. Jag tror emellertid att landstingen på alla sätt försöker att tillgodose dessa önskemål men att det kan stöta på svårigheter på grund av bl.a. tillgången på tolkar och kanske främst kvinnliga tolkar på vissa språk.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som jag tycker är väldigt positivt. Statsrådet har ju insett behovet av att denna hjälp finns. Men det är både rätt och fel i svaret. Som vi alla känner till är det så att de flesta invandrare och flyktingar som kommer till Sverige varken talar eller förstår svenska språket, vilket självfallet är ett svårt handikapp. Vi har en sjukvårdslag om allas rätt till en god och fungerande sjukvård. Ur jämställdhetssynpunkt — särskilt för invandrarkvinnorna — finns här en hel del att anmärka på. Den fungerar inte som avsett. Kvinnorna har trots allt svårt att få kontakt med vården. Att invandrarkvinnorna saknar kunskap om att de kan få tolkservice är väl belagt. Sjukvårdspersonalen å sin sida känner inte heller till att man kan använda tolkservice. Tillgången på tolkar är mycket ojämnt fördelad över landet. Men den stora stötestenen är att landstingen inte satsar resurser. De har dessutom ingen ersättning från staten, som kommunerna har för samma service. Föreligger det ändå inte en miss från invandrarverkets sida, när man tydligen förbisett detta speciella behov? Vid besök på gynekologmottagningar upplevs det särskilt förnedrande för kvinnorna att inte kunna kommunicera med sjukvårdspersonalen i så känsliga frågor. Jag anser att kvinnliga gynekologer och kvinnliga tolkar borde vara en rättighet särskilt för invandrarkvinnorna-— och jag förmodar att statsrådet instämmer.
Fru talman! När det gäller statsbidragen till landstingens verksamhet har det alldeles nyss träffats en tvåårig överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet, och det förslaget ligger nu i form av en proposition på riksdagens bord för behandling. Det är alltså ingen detaljstyrning av vad bidragen skall användas till, även om det finns en viss inriktning på förebyggande hälsovård, öppnare vårdformer osv. Dessa statsbidrag, som kraftigt har ökats för kommande år, har landstingen möjlighet att använda också till tolkservice. Jag kan förstå och hålla med Ulla Orring om att detta i mycket är ett informationsproblem när det gäller kvinnorna. Där får vi väl tillsammans på olika sätt försöka hjälpa till, så att informationen om möjligheterna för invandrarna, speciellt kvinnorna, når ut till dem.
Fru talman! Det är riktigt som statsrådet säger, att det har träffats ett nytt avtal med landstingen, men det finns många hål för landstingen att fylla igen med andra uppgifter. Detta är inget speciellt prioriterat område, och därför tycker jag att det vore mycket värdefullt om statsrådet ville särskilt ta upp med Landstingsförbundet och sjukvårdshuvudmännen att de bör se till att det finns kvinnliga tolkar ute i kommunerna. Det är ett svårt problem, och eftersom det inte finns några särskilt avsatta pengar är det inte ett prioriterat område. Sedan tycker jag det finns möjligheter att gå vidare genom olika projekt. Ett sådant projekt har vi i en av våra vårdcentraler i Umeå, där man har anställt en iranska speciellt för detta ändamål. Jag skulle vilja se att det kom flera sådana projektmedel för att pröva en ny form av verksamhet med tolkservice.

Fru talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att underlätta förhandlingarna om åtgärdsprogrammet för de anställda vid SSAB i Luleå, särskilt vad gäller frågan om s.k. 58,3-årspensioneringar. I slutet av 1970 och i början av 1980-talet ökade antalet 58,3-årspensioneringar mycket snabbt. Detta kunde ske genom att lokala parter träffade avtal om avsteg från anställningsskyddslagens turordningsregler. Sådana avtal strider mot syftet med den lagen och främjandelagen . Avsikten med dessa lagar är bl.a. att värna om den äldre arbetskraften. Dessutom innebär dessa förtida pensioneringar en betydande övervältring av kostnader från företagen till arbetslöshetskassorna och det allmänna pensionssystemet. För att motverka denna utveckling beslöt riksdagen 1984 om vissa ändringar i anställningsskyddslagen och främjandelagen. Om uppsägningar av arbetstagare som är äldre än 57,5 år förutsätter avsteg från turordningsreglerna, skall de enligt de ändrade reglerna i anställningsskyddslagen prövas av central arbetstagarorganisation. Uppsägningarna får inte verkställas mot organisationens vilja. Ändringarna i främjandelagen innebär att arbetsgivaren inte får vidta sådana uppsägningar utan AMS styrelses medgivande. Frågan om avsteg från anställningsskyddslagens turordningsregler vid SSAB i Luleå behandlas för närvarande av AMS och av AMS styrelse. Detta att ett stort antal personer varje år lämnar sina arbeten för att pensioneras i förtid är ett allvarligt problem i vårt arbetsliv. De flesta gör det av medicinska skäl, men många gör det av arbetsmarknadsskäl. Min principiella uppfattning är att vi bättre bör ta till vara de äldres erfarenheter och arbetsförmåga på den svenska arbetsmarknaden och undvika s.k. äldreavgångar så långt som det är möjligt. Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna har här tillsammans med arbetsgivarna och de fackliga organisationerna en viktig uppgift att fylla. Jag vill försäkra Sten-Ove Sundström att jag mycket noga tänker följa det problem som hans fråga gäller.